Herr talman! Finansministerns inträde i denna debatt har ingalunda lugnat mig beträffande konsekvenserna för den enskildes rättsskydd och integritet vid ett bifall till skatteutskottets betänkande. Utskottsmajoriteten har också själv uttalat farhågor i den riktningen. Är man, herr finansminister, det minsta tveksam i fråga om den enskildes rättsskydd som vi är bör man också skynda långsamt med detta register. Det är det som vi också föreslagit i vår reservation. Det står också i utskottets betänkande att Kungl. Maj:t den 11 september 1970 uppdrog åt dåvarande centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden att utreda frågan om ett centralt personregister. Det är det nya. Finansministern säger att det bara är fråga om en utbyggnad av de register som redan finns ute på våra länsstyrelser och att vi i dag bara tar ett steg till på den vägen. Det låter så förfärligt oskyldigt, när finansministern säger detta. Men det är ju så det går till. Man tar ett steg i taget och går steg för steg, och då är man snart framme vid någonting som man inte har menat. För att vara övertygad om att man verkligen bevarar den enskildes integritet och rättsskydd bör man enligt vår uppfattning först åstadkomma en lagstiftning som reglerar offentlighetsprincipen. I dag saknar vi helt sådana möjligheter. Detta vill jag ha sagt som replik till finansministern.
Herr talman! Jag tror att finansministern tar litet grand för lätt på hela detta problem. Det är dock inte bara fråga om att ta nästa steg. Här är det fråga om att införa ett centralt personregister över hela svenska folket. Detta register är sedan tänkt att ligga till grund för inkoppling av olika databanker vid sidan om. Detta är något helt annat i fråga om system än det som man redan använder vid länsstyrelserna. Här är det fråga om ett system med direkt access. Jag är en aning förvånad över att finansministern menar att vi inte haft några större problem med datasystemets användning inom den offentliga sektorn. Det förekom rätt mycket kritik beträffande folkoch bostadsräkningen för några år sedan; det ansågs att man ställde alltför närgångna och inträngande frågor till de enskilda människorna. Allt detta hänger samman. Det är litet förvånansvärt att vi inte kan vänta på utredningen, när den sägs vara färdig och kan väntas framlägga sitt betänkande när som helst, och låta lagstiftningen ligga till grund för en ytterligare utvidgning av datasystemet. Av vilken anledning är utredningen tillsatt? Den måste väl vara tillsatt för att man skall komma fram till ett system som innebär att vi får kontroll över dessa nya, snabba och förnämliga systems användning? Ingen kritiserar systemen som sådana — det är klart att vi skall utnyttja teknikens utveckling. När finansministern försökte göra gällande att vi menar att man inte skall göra det är det felaktigt. Då har finansministern inte uppfattat debatten och uppenbarligen inte läst reservationen.
Herr talman! Jag behöver inte ta åt mig finansministerns kritik mot att talarna i denna debatt gått ifrån det ärende som finansministern anser bör behandlas. Det finns även en reservation vid näringsutskottets betänkande nr 17. Herr Hugosson och finansministern framställde det som om vänsterpartiet kommunisterna ville att datatekniken över huvud taget inte skulle få utnyttjas. Frågan gäller bara hur den skall utnyttjas. I dag lagras t.ex. informationer om personer som genomgått omskolningskurser. Men förekommer det någon databehandling av arbetsmiljöer, om företags miljöfarliga utsläpp? Kan vi kartlägga dem? Det kan vi inte. Vad skall de bostadsräkningsdata som finns användas till? Jo, de som bygger köpcentra har tillgång till dessa data. Men har byalagen det? Det är denna inriktning som vi reagerar mot. Vi tror att datatekniken har möjligheter om den används på rätt sätt. Vidare reagerar vi mycket starkt mot att det föreslagna rådet endast skulle ha en rådgivande karaktär och att frågorna skall avgöras av regeringen. Det innebär ingen reell makt för dem som blir drabbade av registreringen inom datatekniken. Dessutom anser ju finansministern, enligt vad han sade här i kammaren för inte så länge sedan, att det som är bra för företagen också är bra för folket — det bör man ha i minnet när man skall ta ställning till frågan om regeringen skall fatta avgörandet när privat näringsliv, t.ex. ett försäkringsbolag, vill utnyttja de informationer som datatekniken erbjuder.
Herr talman! Här har gång efter gång åberopats principbesluten från 1946 och 1963. För att vara garderad har jag med upplysningstjänstens benägna bistånd forskat i denna fråga för att se vad som egentligen har hänt. Men alldeles oavsett vilka principbeslut som fattats tidigare måste man ta hänsyn till att verkligheten faktiskt är föränderlig och att riskerna på dataområdet kan framstå i annan dager i dag än de gjorde 1963. Efter finansministerns inlägg blev jag övertygad om att den som sitter i den direkta maktutövningspositionen i finansdepartementet ser annorlunda på denna sak än den som betraktar frågan så att säga utifrån. Det har jag i och för sig förståelse för. Men man kan väl ändå säga om behandlingen av CPR och hela denna historia, som egentligen började den 11 september 1970 — så värst gammal är den alltså inte — att riksdagen visserligen har haft möjligheter att ta del av behandlingen men att regeringen ingalunda varit angelägen att fråga vilka synpunkter riksdagen har. Det ena steget efter det andra har tagits genom Kungl. Maj:ts beslut. Sedan säger finansministern att det inte finns någon tanke bakom en del av det som har sagts i dag. Samtidigt antyder han att det visst finns tankar, men inte de som borde finnas. Dessutom säger han att han mycket väl kan tänka sig att denna diskussion skulle kunna föras om det var den framtida datautvecklingen som skulle diskuteras. Det är på denna springande punkt som vi väsentligt skiljer oss åt. Reservanterna i skatteutskottet har ansett att frågan om CPR innebär ett viktigt principiellt ställningstagande som har stor betydelse för hur vi skall tygla den framtida datautvecklingen. Som herr Magnusson i Borås har sagt innebär valet av system oanade möjligheter att i framtiden integrera uppgifter i detta centrala personregister. Den risken tycker jag att vi skall diskutera mot bakgrund av den förträffliga utredning som herr Hugosson har aviserat snart skall komma. Mer bråttom är det inte.
Herr talman! Jag är fullständigt överens med herr finansministern om att land, inklusive datorer, skall med lag byggas, men jag har flera gånger här i kammaren i svar på frågor vägrats några som helst garantier för att man skulle invänta lagarna innan man vidareförde den utbyggnad av databankerna och deras sammankoppling som var påbörjad. När vi nu har fått meddelande om att OSK-utredningen så berömvärt har skyndat sig, så tycker jag det är ett mycket starkt argument för att vi verkligen väntar på lagarna.
Herr talman! De här senaste inläggen ger mig väl bara anledning till två små kommentarer. Herr Eriksson i Bäckmora är inte övertygad, och jag tror på honom när han säger det, för jag har en mycket bestämd känsla av att han inte vill bli övertygad i den här frågan. Herr Magnusson i Borås talar om att den senaste folkräkningen skapade en viss irritation och tar det närmast såsom intäkt för faran av datasamhällets utbyggnad. Om jag inte minns fel hade den irritationen ingenting med själva datatekniken att göra, utan den föranleddes av att de frågeformulär som husägare och andra skulle fylla i ansågs vara för näsvisa. Följaktligen var det detta man blev irriterad av, och sedan fanns det en opinion som byggde under detta på ett enligt min mening alldeles onödigt och överdrivet sätt. Men att det skulle föreligga något slags speciellt samband med hur det insamlade materialet datatekniskt behandlades har jag väldigt svårt att begripa.
Herr talman! Jag har inte tillmätt folkoch bostadsräkningen någon särskilt stor betydelse i den här debatten; jag nämnde den bara såsom ett exempel på att det i alla fall har förekommit irritation. Saken är ju den att datasystemet gör det väldigt lätt för en myndighet både att skaffa fram uppgifter och att sedan behandla dem, och just av det skälet blir de många gånger alldeles onödigt inträngande och omfattande.

Herr talman! De båda betänkanden som vi behandlar, finansutskottets betänkande nr 15 och skatteutskottets nr 16, är föranledda av Kungl. Maj:ts proposition nr 22 om premiering av frivilligt sparande. Denna premiering av sparandet har ju litet olika former. Bl. a. får man direkt skattefri premiering av sparandet, om sparandet sker regelbundet — en form av lönsparande. Man kan dessutom få vara med i en skattefri vinstutlottning. Om de förslag som här lagts fram har det i skatteutskottet, där jag suttit med och behandlat ärendet, rått en mycket stor enighet. Att enigheten varit så stor beror givetvis på att samtliga riksdagsgrupper, samtliga partier, har varit medvetna om den stora betydelse som ett stort hushållssparande, ett stort personligt sparande, har. Det system som nu föreslås och som vi står i begrepp att besluta om kommer att i viss mån ersätta tidigare lönsparandesystem, och det är bara att hoppas att uppslutningen kring förslagen blir stor. Under årens lopp har vi prövat olika former av sparfrämjande, och vi har i skattesystemet haft inbyggt sparfrämjande åtgärder t.ex. sparavdrag vid beskattningen, som syftar till ett ökat sparande.

Från centerns sida har vi ansett det så naturligt att skatteutredningen — som för övrigt har tillsatts just i dagarna — skall syssla med dessa frågor att vi inte ens har ansett det nödvändigt att motionera om den saken. Men vid utskottsbehandlingen har vi haft att ta ställning till motioner från andra håll, och när utskottets majoritet har avstyrkt de motionerna har vi reserverat oss till förmån för kravet på en utredning. Vi vet ju att ett system med avdrag vid beskattningen resulterar i att stat och kommun får minskade inkomster. Därför menar vi, att när vi nu har en skatteutredning som skall behandla frågan om vårt framtida skattesystem, så är det naturligt att utredningen också tar med de sparfrämjande åtgärderna i sitt arbete.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 Det är riktigt som utskottet säger, att det vid förra årets riksdag väcktes en ”i huvudsak likalydande motion”. Den största nyheten är väl att jag har valt att ändra rubriken på motionen, så att den nu inte talar om tvångssparande utan om konjunkturanpassat obligatoriskt sparande. Utskottet pekar på att de åtgärder för det allmänna lönsparandet som nu kommer att införas skall vara tillräckliga och avstyrker därför min motion. Jag tror emellertid inte att de åtgärderna är tillräckliga. Som jag tidigare sagt hoppas jag att lönsparandet skall få stor omfattning, men jag tror inte att det blir särskilt konjunkturutjämnande. Mitt förslag däremot är att vi under överhettade konjunkturer skall ha ett tvångssparande som vi släpper under lågkonjunktur. Jag tror att behov av åtgärder i den riktningen kommer att förmärkas i framtiden, och jag är rädd för att det lönsparande som vi nu kommer att besluta om är otillräckligt. Jag är i och för sig tacksam för den klapp på axeln som jag fått av utskottet för mina tankegångar i motionen, men det är en liten sak som jag inte förstår. Det är när utskottet slutar med orden: ” Någon utredning synes därför inte erforderlig.” Såvitt jag vet har ingen föreslagit någon utredning angående ett konjunkturanpassat obligatoriskt sparande. Jag har i min motion begärt förslag om det från Kungl. Maj:t. Herr talman! Beträffande finansutskottets betänkande nr 15 har jag inget yrkande.
Herr talman! Det är en klen tröst för alla oss som anser att sparandet är en viktig del av samhällsekonomin att sparandet under åren 1970-1971 varit högt. Det har t.o.m. funnits de som ansett att det höga hushållssparandet närmast varit ett uttryck för den oro som fanns under den besvärliga avtalsperioden och den efterföljande stora arbetslös heten. Det är betecknande för finansministerns inställning till sparande att han nyligen lät förstå att snart vänder konjunkturen igen och då sjunker nog hushållssparandet. Är inte detta ett bakvänt resonemang? När konjunkturen vänder — och det får vi sannerligen hoppas att den gör snart — ja, då kommer man och talar om brist på kapital, dvs. brist på sparande, och gör drastiska kreditmanövrer. Vi bör nog akta oss för att låta sparandet vara ett konjunkturdragspel. Vi behöver ett högt och jämnt sparande. Den långsiktiga utvecklingen inger emellertid oro, tendensen är att det enskilda sparandet sjunker. Men vi behöver denna form av kapitalbildning tillsammans med olika former av kollektivt sparande. Det är mycket positivt att finansministern och regeringen nu genomför de sparstimulerande åtgärder, som föreslås i propositionen. Om dessa åtgärder nu dessutom kompletterades med motionsförslag, bl.a. från vårt håll, så skulle slutprodukten och slutresultatet se mycket hyggligt ut. Men — och detta är viktigt — inga sparstimulerande åtgärder är så viktiga som att spararna, särskilt småspararna, får förnyat förtroende för regeringens förmåga att hålla penningvärdeförsämringen i schack. Inflationen är sparandets värsta fiende. I vår motion har vi en lång sifferserie, där vi jämför högsta inlåningsräntan i genomsnitt per år från 1960 till 1971 med förändringar i konsumentprisindex, också det i årsmedeltal. Det blir en dyster tabell. Det finns år när det nästan inte ”har gått ihop”. Och det går absolut inte ihop om man tar hänsyn till effekterna av skattereglerna. 1971 var ett år, då högsta inlåningsräntan i genomsnitt låg på 6,59 procent, medan penningvärdeförsämringen mätt med konsumentprisindex var 7,63 procent. ”Hata inflationen!” säger sparbanksfolk. Hoppas finansministern instämmer i det stridsropet. Någon form av inflationsskydd behöver tydligen småspararna. Varför avstyrker då socialdemokraterna i utskottet t.ex. vårt krav på värdesäkert obligationslån? Införandet av värdesäkra obligationer i små valörer skulle, som det sägs i reservationen till utskottsbetänkandet, tillgodose småspararnas behov av en värdesäker placeringsform. Det skulle också vara ett värdefullt komplement till andra åtgärder för att stimulera sparbenägenheten. Jag behöver inte här på nytt lämna en redogörelse för varför ett högt enskilt sparande är viktigt och behöver samhällets stöd och stimulans. Tryggheten, handlingsfriheten, möjligheten att utnyttja förmånliga erbjudanden etc — allt talar för sparande. Det som dock icke tillräckligt ofta kommer fram och som tydligen också av ideologiska skäl ter sig nästan skumt för socialdemokraterna är det s.k. målsparandet. Vad är det för fel att stimulera människor att spara till en egen bostad? Det kan gälla insatslägenhet, egna hem eller motsvarande. Är det inte tvärtom detta, som är den idealiska sparformen? Här får sparandet en klar motivering och ett tydligt mål: en egen ägd bostad, som stiger i värde och som successivt ger sin ägare ett reellt sparande. Vi har därför i annat sammanhang förordat att samhället stöder finansieringsformer som möjliggör anskaffandet av egen bostad, utan krav på stora egna kontantinsatser. Sparandet äger sedan rum när man successivt amorterar sina lån. Förklara då för mig varför detta inte är ett sparmotiv som är värt att stimulera — eller, som den ibland framställs, en nästan skum sparteknik. Debatten i dag gäller givetvis i första hand det traditionella sparandet. Det finns dock andra sparformer. Jag har nämnt en sådan nyligen, nämligen bostadssparandet. En annan form är s.k. lånsparande, vilket innebär ett eget sparande plus förstärkta möjligheter till krediter. Den krediten är ofta fördelaktigare än vanliga konsumtionskrediter i form av t.ex. avbetalningsköp. Avbetalningsköp kan, framför allt i unga familjer, trassla till ekonomin riktigt ordentligt. Men även sparande i värdefasta former behöver uppmärksammas mer. Personligen tror jag att t.ex. ett ökat enskilt aktiesparande är en värdefull utveckling för såväl spararna — på grund av värdebeständigheten — som för företagen, då det enskilda sparandet utgör ett nödvändigt komplement till skapandet av riskvilligt kapital. Det finns anledning att uppmuntra också det och utveckla former för riskspridning och skydd mot förluster för det enskilda sparandet i aktieform. Men ett ökat enskilt aktiesparande är tydligen inte heller något som den socialdemokratiska majoriteten tycker om. Eller är möjligen en ideologisk tillnyktring på väg? En ny syn på sparandet behövs onekligen.

Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen vid finansutskottets betänkande nr 15 och till reservationerna 2 och 3 vid skatteutskottets betänkande nr 16.

Herr talman! Departementschefen framhåller i propositionen 22: ”Det enskilda sparandet är fortfarande en viktig beståndsdel i den enskildes ekonomi och spelar samtidigt en betydelsefull roll för den nödvändiga investeringsutvecklingen. Mot denna bakgrund är det av värde att en så vid krets personer som möjligt bereds tillfälle att delta i den nya sparformen.” Det är, herr talman, ett konstaterande som jag inte kan ha något att invända mot. Allmänt måste jag dock erinra om att möjligheterna till enskilt sparande successivt har minskat genom den socialdemokratiska politiken — på ekonomins och skatternas områden. Utrymme för enskilt sparande är närmast obefintligt även bland människor som förr kunde lägga undan en slant. För många har den ekonomiska rörelsefriheten blivit alltmer begränsad. Höga levnadskostnader, höga hyror och orimliga marginalskatter har medfört att allt fler får bygga sin trygghet inte på enskilt sparande utan på hjälp av det allmänna. Den utvecklingen tycks inte gå att bryta med den nuvarande regeringen vid makten. När samhället behöver gripa in för att med särskilda åtgärder stimulera sparandet visar detta egentligen att samhället har misslyckats i sin allmänna politik. Gårdagens socialdemokratiska utspel förändrar inte denna allmänna bedömning — snarare tvärtom. Det är mot denna i korthet skisserade bakgrund som vi i motionen 1504 framhållit att den sparstimulans som ligger i regeringsförslaget tyvärr inte är av sådan omfattning att man kan förvänta sig så stora effekter av förslaget. Premien är alltför ringa och sparformerna alltför begränsade. Det är väl egentligen endast de som genom turen lyckats få del av de utlottade vinsterna som kommer att reellt känna sig stimulerade. Det är beklagligt att regeringen, när den nu tagit ett i och för sig vällovligt initiativ, inte gör det på rätt sätt och spelar på ett bredare register. Från moderata samlingspartiets sida har vi i åratal fört fram kravet på olika sparstimulerande åtgärder — åtgärder, som verkligen skulle kunna resultera i ett långsiktigt sparande. Våra motiv är väl kända, och jag behöver inte utveckla dem närmare utan kan nöja mig med en kort summering. Vår strävan inom moderata samlingspartiet är att vidga möjligheterna för den enskilde att känna den tillfredsställelse som ligger i att genom eget arbete och sparsamhet skapa bättre betingelser för sig själv och de sina. Vi vill att allt fler skall kunna känna den trygghet och den personliga frihet som ligger i enskilt ägande. Ett sådant samhälle blir ett starkt samhälle. Målet måste vara att skapa ett spritt ägande, och i detta ligger ingenting som är riktat mot samhället. Tvärtom, det är en politik för samhället. Den ökar resurserna. Om fler människor kan stimuleras till enskilt sparande, så får det gynnsamma effekter på samhällsekonomin genom att ökat utrymme skapas för investeringar såväl inom industrin som på den offentliga sektorn. Den väsentligaste sparstimulansen ligger i tilltro till att sparade pengar behåller sitt värde. Utan en ekonomisk politik som tryggar penningvärdet ter sig andra åtgärder rätt meningslösa. Sparstimulerande åtgärder som kanske helt äts upp av fortsatt inflation kan inte vara nog för att i tillräcklig omfattning öka enskilt sparande. Såväl i motionen 1504 som i motionen 819 har vi från moderata samlingspartiet föreslagit olika former av målsparande. BL a. har vi föreslagit banksparande, bostadssparande, utbildningssparande och amorteringssparande samt rätt för egenföretagare, som investerar i det egna företaget, att erhålla avdrag vid beskattningen på samma sätt som om pengarna placerats på bank. Vi kan inte finna det rimligt att den som investerar i det egna jordbruket eller rörelsen inte skall medges ett sådant avdrag. Utskottsmajoriteten avvisar förslagen, och när det gäller den föreslagna höjningen av det extra avdraget vid kapitalbeskattning från 400 kronor till 600 kronor för ensamstående och från 800 till 1 200 kronor för äkta makar avvisas detta med hänvisning till de kostnader, som det skulle medföra för samhället. Detta resonemang är egentligen ganska märkligt. Vad det här gäller är ju att stimulera till ökat sparande, och även de förslag som ligger i propositionen 22 kommer att kosta samhället pengar, men såvitt jag förstår har departementschefen vägt samhällets kostnader mot den gynnsamma effekt, som ett ökat enskilt sparande skulle få på vår samhällsekonomi. Det är denna bedömning som även ligger bakom de förslag till olika sparformer som finns i motionerna. Det är bara den skillnaden att dessa förslag enligt min mening verkligen på ett effektivt sätt skulle stimulera sparandet, och därför ber jag få yrka bifall till reservationen 1 av herrar Magnusson i Borås och Söderström vid skatteutskottets betänkande nr 16.

Herr talman! I de tidigare anföranden som har hållits här ifrån talarstolen har det talats om nyttan av ett sparande och framför allt av ett ökat sparande, och i fråga om det råder väl ingen oenighet vare sig mellan socialdemokraterna eller de borgerliga partiernas ledamöter. Vad vi har haft att behandla i skatteutskottet har varit en proposition med ett förslag till nya former för sparande direkt vid källan som skall ersätta de nuvarande sparformerna ungdomens lönsparande och allmänna lönsparandet. Vi är helt ense i utskottet och tillstyrker finansministerns förslag. Vi tror också att det bör leda till en ökad anslutning, eftersom man under ett par av de senaste åren har kunnat registrera en sjunkande anslutning åtminstone till det allmänna lönsparandet. Bland andra problem som har berörts i debatten har varit hushållssparandet. Denna fråga prövas för närvarande av en utredning. En försöksutredning har tidigare gjorts av statistiska centralbyrån, och en ny sådan utredning skall företas för att finna former för att utreda hushållssparandet i stort. Vi har nu, som så många gånger förr, till betänkandet fogade reservationer, oftast i anledning av motioner som lämnats under den allmänna motionstiden — några motioner har också lämnats i anslutning till propositionen men de berör mera finansutskottet än skatteutskottet. Jag vänder mig först till moderaternas företrädare. I sin reservation nr 1 kräver de ”att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär att förslag skall föreläggas riksdagen till sparstimulerande åtgärder i enlighet med vad i motionerna anförts om banksparande, bostadssparande, utbildningssparande, amorteringssparande, företagssparande, höjt extra avdrag vid kapitalbeskattningen, egenföretagares rätt till extra avdrag vid kapitalbeskattningen och delägarsparande i aktier”. Om reservanterna har den meningen, att Kungl. Maj:t skall förelägga riksdagen förslag om skattepremieringar för dessa former av sparande, skulle det väl betyda att staten skulle minska sina skatteinkomster med omkring 300 miljoner kronor och kommunerna med ca 150 miljoner. Här vill naturligtvis moderaterna nu, liksom vid alla andra tillfällen, inte tala om på vilket annat sätt man skall kompensera staten för dessa minskade skatteinkomster. Vad sedan gäller reservationerna 2 och 3 av centerpartister och folkpartister kan jag inte undgå att något beröra delar av fru Nettelbrandts anförande. Hon frågade: Varför avslår socialdemokraterna olika motionsförslag? Hon tog som exempel bl.a. sparandet i aktier och de risker som är förbundna med aktiesparandet. Men av utskottsbetänkandet framgår att fru Nettelbrandt och övriga folkpartister liksom samtliga centerpartister är eniga med socialdemokraterna om avslag på högerns reservation nr 1, som tar upp just delägarsparande i aktier och sparande i aktier. Det enda som ni stöder i era två reservationer är ett utredningskrav om förmånligare skatteregler för bostadssparande och en skyndsam prövning av frågan om höjning av schablonavdraget vid beskattning av inkomst av kapital. Något annat har ni — fru Nettelbrandt och centerpartister — icke yrkat bifall till i utskottsbetänkandet. Där har ni blivit bönhörda när det gäller ert utredningskrav, eftersom den nu tillsatta skatteutredningen har alla möjligheter att ta upp dessa frågor till övervägande. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till skatteutskottets betänkande nr 16.

Herr talman! Såsom framgått av tidigare anföranden har moderata samlingspartiet under många år avlämnat motioner som yrkar på sparstimulerande åtgärder när det gäller exempelvis banksparande, bostadssparande, utbildningssparande, amorteringssparande, företagssparande, egenföretagares rätt till kapitalavdrag och höjt extra avdrag vid kapitalbeskattningen, för att nämna några exempel. Så har skett även till årets riksdag. Vårt krav grundas på en principiell uppfattning. Vi har större tilltro till den enskilde medborgaren än till kollektivet när det gäller exempelvis sparandets utformning och inriktning. Vi har under de gångna åren inte fått någon förståelse för våra krav hos utskottsmajoriteten, och inte heller i år har uppfattningen ändrats.

Motivet för majoritetens yrkande om avslag på våra motioner är minst sagt dåligt underbyggt. Men varför sparar vi då så litet nu för tiden? Något förenklat är svaret att folk i dag inte litar på att deras insatser kan få någon positiv effekt. De vet i stället att deras besparingar drabbas av såväl inflation som minskat penningvärde. Med andra ord straffas de för sin sparvilja. Som framgår av betänkandet, vilket i första hand behandlar propositionen 22, tycks herr Sträng dock i någon mån ha lyssnat till oss, eftersom han i propositionen lägger fram ett förslag om skattefrihet vid premiering av sparande, och det är ett av de många alternativ som moderata samlingspartiet föreslår. Skillnaden oss emellan är dock ganska stor. Finansministern vågar inte tro på framgång för ett renodlat sparförslag, utan han använder som lockbete speldjävulen i form av ett lotteri, där de stora pengarna kan vinnas. Han uppmuntrar folk till att kunna få en skatteoch arbetsfri inkomst, vilket tydligen är mycket populärt i dagens Sverige att döma av den omsättning som sker på det här området i vårt land och som kan utläsas av tillgänglig statistik. Jag tror dock att det på sikt är mycket farligt att alltför mycket uppmuntra dylika inkomstkällor till förfång för de inkomstkällor som de allra flesta människor normalt måste lita till. Speciellt i dagens läge med de onormala förhållanden som råder borde regeringen vädja till svenska folket om att lugna ner sig och se sanningen i vitögat och även ta konsekvenserna av läget. En konsekvens skulle då vara att uppmuntra ett privat sparande, som ligger på en nivå betydligt högre än dagens. Regeringen borde stimulera en sådan utveckling, och ett första steg kunde då vara att följa hemställan i reservationen 1, till vilken jag härmed ber att få yrka bifall.

Herr talman! Hittills har debatten inte så mycket rört själva propositionen om det nya sparsystemet som de allmänna frågorna kring sparandet. Vi har när det gäller lönsparandet hittills haft två system: ungdomssparandet och det allmänna lönsparandet. Det sistnämnda har minskat ganska kraftigt. Man kan diskutera om minskningen av lönsparandet beror på en dålig konstruktion av sparsystemet eller på svårigheten att aktivera ungdom för ökat långsiktigt sparande. Det allmänna lönsparandet har ökat när det gäller antalet konton, men om man tittar på vilka som är berättigade att vara med i vinstutlottningen, ser det kanske litet mera dystert ut. Ett skäl kan kanske vara att bankerna numera använder det allmänna lönsparandet som en konstruktion av flera konton. Detta har gjort att kvalifikationerna inte uppfyllts, och sparsystemet har inte blivit vad man räknat med. Finansutskottet har inte direkt tagit ställning till problem kring de konstruktioner som vi ventilerar i vår motion 1494. Man säger bara att det nya systemet skall omfatta kvartalsvis utgående likvider och även motsvarande ersättning som utbetalas kvartalsvis. Jag tolkar finansutskottets uttalande som ett klartecken för bankerna att även i fortsättningen använda den här möjligheten till konstruktion av konton i det nya sparsystemet. Jag hoppas det nya systemet i stället för dessa lönsparsystem skall öka intresset kring det långsiktiga sparandet. Men man skall nog inte ha alltför stora förhoppningar om att så verkligen blir fallet. Jag är t.ex. inte säker på att en skattebefrielse i form av en skattepremie är ett särskilt intressant alternativ för de unga människor som vi gärna vill stimulera till sparande. Ungdomssparandet borde i stället inriktas på att vara ett alternativ till de dyra konsumtionskrediter, vilka även fru Nettelbrandt var inne på i sitt anförande. Det finns en viss risk för att man inriktar sparandet på de grupper som redan är motiverade för sparande. Moderaternas reservation andas någonting i den vägen. De som verkligen skulle behöva spara fortsätter nog att köpa saker och ting på avbetalning med både 20 och 30 procents ränta. Det är ju så här i världen att den fattige får betala dyrt och den rike han kan köpa billigt. I motionen 1494 som herr Åsling och jag har inlämnat i anslutning till propositionen föreslår vi att dessa informationspengar skall användas på ett förståndigare sätt än vad finansministern anser. Det är bättre att vänta till hösten med den här informationen. Utskottet har förutsatt ett ikraftträdande den 1 september, ett ställningstagande som jag tycker hedrar finansutskottet. Detta datum är enligt min mening en acceptabel kompromiss. Jag är också tillfredsställd över finansutskottets ställningstagande när det gäller möjligheten att även i fortsättningen kunna ansluta barnbidragssparandet t.ex. till det nya sparsystemet. Inte mindre än 150 000 barnbidrag sätts numera direkt in på banken, och då har man möjlighet att göra en sådan anslutning. Moderaternas reservation skulle i första hand gynna dem som redan har litet pengar, och därför är jag liksom herr Kristenson mycket tveksam till den reservationen. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3 i skatteutskottets betänkande nr 16.

Herr talman! Till herr Björk i Gävle, som för fram det i och för sig riktiga påståendet om det minskade ungdomssparandet, vill jag säga att utvecklingen här har två rätt naturliga förklaringar. Dels studerar ungdomarna längre numera, dels har vi minskade ungdomskullar. Det antal som kan komma med i lönsparandet har därför sjunkit jämfört med vad som var fallet då detta sparande infördes. Jag hävdar att herr Söderström till en del för fram gamla reaktionära tankegångar. Han påstår att det är socialdemokraternas fel att människorna sparar mindre nu för tiden. Ja, men går man till all tillgänglig statistik visar det sig ändå att han har fel. Men det är andra motiv till att människorna sparar nu för tiden. I det gamla högersamhället hade människorna som sparmål att åtminstone ha något litet kapital vid sjukdom, ålderdom och arbetslöshet. Genom ett socialdemokratiskt styre i vårt land under flera årtionden har vi fått fram ett trygghetssamhälle där sådana ändamål inte behöver vara sparmål. Sparmålen för den enskilde individen är i dag av helt andra slag än dem jag räknade upp. Högern gick på sin tid tillsammans med folkpartiet och centerpartiet emot ATP-reformen, som ändå har betytt den största sparandeinsatsen i vårt samhälle i vår tid. Det är ett kollektivt sparande — och det tycker alltså herr Söderström inte om. Han vill ha ett enskilt sparande som baserar sig på skattefördelar för dem som kan spara. Men herr Söderström kan väl inte tro att de miljarder som man nu har i AP-fonderna skulle ha kunnat sparas ihop med aldrig så fina skattelättnader för spararna under dessa elva år.

Herr talman! Vi fick kanske en litet lustig ordning på talarlistan den här gången, eftersom jag som reservant kom att tala efter en representant för utskottets majoritet. Jag glömde i mitt förra inlägg bort att bemöta herr Kristensons påstående att staten och kommunerna genom vårt förslag skulle förlora 300 respektive 150 miljoner kronor i skatteinkomster och att vi omsorgsfullt underlåter att kommentera den detaljen. Låt mig svara herr Kristenson att vi tror inte att det blir på det viset. Det är ett statiskt tänkande. Vi ser det hela på ett helt annat sätt. Det väsentliga syftet med våra besparingsmotioner, liksom med våra skattesänkningsförslag, är att öka den ekonomiska tillväxten. Vi har i Sverige under senare år haft en alltför svag utveckling. Vi har sackat efter. En procents snabbare tillväxt skulle ge oss omkring 2 miljarder kronor mer i inkomster. Därav skulle omkring 1 miljard gå till stat och kommun. Vi tycker det är i grunden felaktigt att endast fråga sig hur mycket en sådan här reform skulle kosta. Man måste också fråga sig, och det tycker vi är det absolut väsentliga, hur mycket man vinner på en sådan här reform. Om vi i dag tittar på den totala arbetslösheten, inklusive den dolda, så kan vi konstatera att det rör sig om ca 200 000 personer. Om vi kunde sysselsätta dem skulle vi få en total inkomstökning i vårt samhälle på 5 å 6 miljarder kronor. Det skulle innebära en besparing åt det allmänna genom att behovet av sociala och arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder skulle minska. Vi tycker att vårt resonemang är relevant eftersom arbetslösheten till stor del inte är en följd av svag konjunktur, utan den är ett mera långsiktigt internt problem. Den ekonomiska politiken, skattepolitik och besparingspolitik — om jag får använda det uttrycket — har hindrat att tillräckliga sysselsättningsskapande investeringar kommit till stånd. Genom reformer på dessa områden kan vi skapa resurser för nyinvesteringar. Inte minst väsentligt är att de enskilda inkomsttagarna då också kan känna lust att arbeta och trygghet i sin tillvaro. Vi menar tillspetsat att en reform av det slag som vi talat om blir självfinansierande.

Herr talman! Trenden för hushållssparandet har under de senaste åren varit klart negativ. Visserligen utgjorde 1971 ett undantag och ett nog så intressant undantag. Osäkerheten på arbetsmarknaden medförde att många kände ett behov av att bygga upp ett skydd för eventuella krissituationer i den enskildes ekonomi. Man upplevde sig ha ett bärande motiv för att spara. I stället har det väl varit så under de senare åren att en hel del faktorer har verkat i negativ riktning. Att spara har för många framstått som något ointressant, ja rent av meningslöst. Den mest negativa faktorn har säkerligen inflationen varit. Det sparade kapitalvärdet har urholkats så snabbt att räntan inte kunnat kompensera värdeminskningen. Vi har från folkpartiet flera gånger påpekat betydelsen av att man med olika medel försöker bryta den nedåtgående trenden i det enskilda sparandet. Sparandet spelar en så avgörande roll för kraften i vår samhällsekonomi att stimulanser måste sättas in. Vi har därför självklart inget att invända mot det förslag som nu förelägges riksdagen om premiering av frivilligt sparande. Man kan förvisso fråga sig om det är tillräckligt långtgående för att någon kraftigare uppgång skall ske av sparandet. Vi har ställt oss något tvivlande på den punkten. Det är tyvärr så att vi alltfort vet ganska litet om människors sparmotiv och hur man kan påverka dem. Vi ser ändå förslaget som ett steg i rätt riktning och sluter upp kring det. En klar förbättring har skett av förslaget vid utskottsbehandlingen. I några motioner, bl.a. folkpartiets partimotion, yrkas på ett lägre belopp som minsta tillåtna insättning per månad för att få vara med i premiesparandet. Vi har föreslagit 50 kronor i stället för de 100 kronor som föreslås i propositionen. Utskottet har stannat för en kompromiss på 75 kronor. Den sänkningen är säkerligen betydelsefull för de många inkomsttagare som skulle ha upplevt hundralappen som en större insats än de anser sig orka med på grund av föreliggande konsumtionsbehov. Sparandet får säkerligen en större bredd genom den här förändringen. Ett annat folkpartikrav har däremot utskottsmajoriteten inte velat biträda. Det gäller vårt vid flera tillfällen tidigare framförda förslag om värdesäkra obligationer för småsparare, något som också fru Nettelbrandt var inne på i sitt anförande. Jag nämnde inledningsvis att just inflationen utgjort den mest negativa faktorn i det minskande hushållssparandet. Vi tror därför att en ny möjlighet för småsparare att uppnå ett värdefast sparande skulle vara ett synnerligen värdefullt komplement till det premiesparande som nu föreslås och som har haft sina föregångare i det allmänna lönsparandet och ungdomens lönsparande. När utskottet behandlade en liknande motion förra året avstyrktes den med motiveringen att man skulle avvakta den då aviserade och nu framlagda propositionen om premiesparande. Det skulle få anstå till den här tidpunkten att bedöma vilka sparstimulerande åtgärder som bäst gagnar småspararna. Nu har regeringen, enkannerligen finansminister Gunnar Sträng, sagt sitt. Något förslag i den riktning som vi önskat föreligger inte. Vad säger då utskottsmajoriteten i år? Jo, herr talman, så här låter det: ”Något behov därutöver” — dvs. utöver de stimulanser som finns inbyggda i det föreslagna premiesparandet — ”kan inte anses föreligga.” Punkt och slut. Man är onekligen säker på sin sak. När regeringen har sagt sitt, är den perfekta avvägningen gjord. Motionen kan avslås utan någon närmare motivering. Utskottsmajoriteten kan ju ändå inte vara omedveten om de negativa verkningar inflationen har på sparviljan. Jag förmodar att majoriteten inte heller vågar hoppas på att prisstegringarnas tid är förbi. Bara det förslag som presenterades här i huset i går, innebärande en med ca 2 procent höjd moms, betyder en mycket kännbar prisstegring. Så nog kan vi redan se klara skäl för att erbjuda småspararna någon form av värdefast sparande.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

Herr talman! Det mesta kanske redan är sagt när det gäller finansutskottets betänkande nr 15. Som vi har hört är utskottet ganska enigt. Det finns bara en kort reservation i en enda fråga. Utskottet har haft att ta ställning till endast en del av propositionen 22, nämligen att pröva riktlinjerna och administrationen för premiesparandet. Utskottet har, som herr Wirtén och andra talare har sagt och som framgår av skrivningen, gjort ett par avsteg från propositionen, som vi tror skall komma att gagna saken. Utskottet har gjort en kompromiss och föreslagit att månadsbeloppet skall sänkas från 100 kronor till 75 kronor. Det sammanfaller med vad lönsparkommittén föreslagit i sitt betänkande. Därutöver har utskottet följt intentionerna i motionen 1494, som bl.a. herr Björk i Gävle nyss talade om och som innebär att man i vissa fall får göra insättningar kvartalsvis. Vi anser att vi därmed har gått motionärerna till mötes. Herr Björk i Gävle har nog läst in för mycket i finansutskottets betänkande på den punkten. Han har uppfattat det så att barnbidragen, som utbetalas kvartalsvis, också skulle få inräknas i premiesparandet. Men vi skriver på s. 4 i utskottsbetänkandet att det som regel för enkelhetens skull skall vara månadsinbetalningar.

Herr Björk i Gävle drog en något förhastad slutsats, som vi inom utskottet inte kan skriva under på. Det är en mycket gammal historia, som förföljde bankoutskottet under många år. Senast behandlades frågan förra året. Herr Wirtén tyckte att utskottet har varit sparsamt i sitt yttrande och bara sagt några ord om detta. Men motionärerna har varit lika sparsamma och inte sagt någonting nytt utan hänvisat till gamla skrivningar. Därför har inte heller utskottet ansett sig behöva skriva utförligare. Utskottet har fortfarande den uppfattningen att premieobligationsmarknaden fungerar ganska bra för närvarande. Lägger man därtill de möjligheter som nu står till buds enligt Kungl. Maj:ts förslag i propositionen 22 är det i varje fall för närvarande överflödigt med ytterligare låneformer för denna kategori av sparare, såvida inte motionärerna och reservanterna tänker på några andra kategorier sparare, men det framgår inte av deras skrivningar eller av deras sätt att resonera. Vid behandlingen av ärendet i bankoutskottet både 1966, 1967 och 1968 frågade vi riksgäldsfullmäktige och bankofullmäktige hur de såg på denna fråga. Båda institutionerna sade att de för sin del inte ansåg det vara aktuellt att utge några värdefasta obligationslån. Det finns flera skäl härför som vi kanske kan ta upp i ett resonemang senare. Vi tror att det finns ännu mindre anledning att göra det för närvarande. Vi vet för övrigt att riksgäldskontoret har möjlighet att ge ut sparobligationer — och har gjort det — vilka gett en ränta som varierat mellan 7 och 8 procent på det insatta kapitalet. Möjlighet att utge sådana sparobligationer finns redan nu hos riksgäldsfullmäktige och riksgäldskontoret.

Vi har inte varit avvisande. Jag har precis samma uppfattning som jag hade i fjol när herr Sundkvist och jag diskuterade frågan. Det kan vara bra att ha denna möjlighet, och vi vill inte alls avsvära oss den. Det kan vara ett värdefullt komplement till andra åtgärder som kan behöva vidtas vid ett exceptionellt tillfälle. Men för närvarande tycker inte någon i utskottet att det finns anledning att begära förslag från Kungl. Maj:t i detta fall. Herr talman! Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till finansutskottets hemställan i betänkandet nr 15.
Herr talman! Det är synd att herr Franzén och jag inte läser på samma sätt. Detta betyder, om jag tolkar herr Franzén rätt, att de 150 000 barnbidrag som går genom bankerna i fortsättningen inte kan anslutas till det nya sparsystemet. Det är en klar försämring i förhållande till tidigare. Då frågar man sig också, hur det blir för de andra sociala bidrag som utbetalas via bankerna. Jag tänker på pensionerna och de statliga bostadstilläggen i den mån de också är anslutna, Jag anser som sagt att det blir en klar försämring om man läser det såsom herr Franzén har gjort.
Herr talman! Herr Franzén ansåg att vi i motionen varit ganska fåordiga och att det gav utskottet motivering att också skriva ganska knappt. Jag tycker då, herr Franzén, att det är en rätt stor skillnad i bedömningen. Motionen återkommer med kravet ungefär på samma sätt som 1971.

Det är i detta sammanhang som vi skall se vår motion. Från utskottsmajoritetens sida säger man bara att det inte behöver göras mer än vad regeringen föreslagit. Man diskuterar således inte i sak varför man inte vill ta upp tanken att sälja värdefasta obligationer till småsparare. Det tycker jag är anmärkningsvärt, herr Franzén, och det är det jag kritiserar.
Herr talman! Det är viktigt att vi klarar ut om man skall kunna använda inbetalningar via barnbidragen. Att medge det skulle innebära en helt annan sak. Här är det fråga om att befrämja ett lönsparande, ett premiesparande. Visserligen var det någon av utskottsledamöterna som frågade om det, men alla var överens om att vi inte kunde föra in barnbidragen i detta system. Jag är ledsen, men jag måste säga att ingen har kommit på den idén. Om man började laborera alltför mycket med detta, skulle man komma alldeles för snett. Här är ju avsikten att få ett kontinuerligt sparande, byggt på löneutbetalningar. I många motioner framhålls, vilket också är vällovligt, att man borde kunna ha ännu kortare intervaller och utgå från veckoavlöningar eller fjortondagarsavlöningar. Men för enkelhetens skull har vi stannat vid månadsintervaller; det är det enda riktiga för att få ett lättadministrerat system. Tankegången bakom finansutskottets ställningstagande är ju att man skall gå ut till löntagarna för att på det sättet öka sparandet. Det skulle kunna tänkas att en del personer ville sätta in pengar halvårsvis eller kanske t.o.m. i slutet på året. Med den gräns vid 75 kronor i månaden som riksdagen om en stund kommer att besluta blir det alltså 900 kronor om året. De som sätter in den summan två, tre veckor före årsskiftet skulle då få vara med i dragningen. Det är inte avsikten med förslaget. Man får inte förfuska detta, och man kan inte laborera med alltför många bestämmelser. Förslaget innebär som vi ser det ett tillmötesgående just med hänsyn till jordbrukarna, som har sin lön — om jag får vända det uttrycket — baserad på avräkningsperioder varje kvartal. Vi har ansett det rimligt att gå dem till mötes på detta sätt. Anledningen till att utskottet inte realbehandlade frågan om värdefast obligationslån förra året var att vi först ville se om det skulle framställas några sådana förslag. Detta har inte skett, och vi ser heller ingen anledning till att vi nu skulle ägna oss åt den frågan. Vi tycker att det förslag som nu ligger på riksdagens bord är så bra att vi kan nöja oss med det. Som jag också tidigare framhållit finns det möjligheter att via riksgäldskontoret och riksgäldsfullmäktige utlägga obligationslån i annan form.

Herr talman! Förra året var vi några motionärer som förordade att den premiering av det frivilliga sparandet som Strängaspelet innebar skulle upprepas. Finansutskottet ställde sig då ganska kallsinnigt till den idén och skrev avvärjande. Jag välkomnar därför att Kungl. Maj:t i år får ett bemyndigande att besluta om ett upprepande av denna sparform. I år är vi några motionärer som i motionen 823 tagit upp småspararnas problem, speciellt med hänsyn till inflationen. Den har ju en klart diskriminerande effekt för småspararna. Tag som exempel en enskild person med ett sparkapital på 25 000 kronor innestående på bank den 1 januari 1970. Om han fick högsta ränta, 7,5 procent, så hade kapitalet nominellt vuxit till 26 875 kronor vid slutet av året. Tar man hänsyn till att konsumentprisindex höjts från 225 i december 1969 till 273 i december 1970 betyder det emellertid att behållningen den 31 december i det penningvärde som existerade vid årets början sjunkit till 24 884 kronor. Trots att spararen realt sett har fått ett mindre sparande måste han sedan betala skatt på 1 475 kronor av de I 875 kronor som han fick i ränta. Utan att spararens reala förmögenhet ökat har han varit tvungen att betala skatt på en fiktiv vinst. Det problemet tar vi upp i motionen, och vi föreslår att man utreder möjligheten att i botten på skatteberäkningen av ränteinkomsterna på i kreditinstitutionerna inlånade medel skulle läggas en indexreglering. Därigenom skulle endast den del av räntan som överstiger samma års utveckling av konsumentprisindex beskattas. Vi begärde att skatteutredningen skulle belysa och beakta detta. Skatteutskottet avstyrker förslaget med hänvisning till att statistiska centralbyråns undersökningar av hushållssparandet inte är färdiga. Men, herr talman, varför skall vårt förslag göras beroende av centralbyråns undersökningar? Vad är det för material man väntar sig av dessa undersökningar som kan belysa det problem rörande inflationens verkan på sparandet som vi har tagit upp? Det skulle vara intressant att få höra. Herr talman! Starkare stimulansåtgärder från samhällets sida är nödvändiga för småspararen. Vi vet att den reala räntan på inlånade medel under senare år varit i genomsnitt bara ett par procent, under vissa år negativ redan före skatt. De åtgärder som nu föreslås är givetvis välkomna och angelägna, men enligt min mening borde stimulanseffekten ha gjorts starkare. Därför instämmer jag i det särskilda yttrande som herrar Larsson i Umeå och Hörberg har avgivit i anslutning till skatteutskottets betänkande. En skattefri årlig premie på 2 procent av varje års sparande utöver vad propositionen föreslår hade varit på sin plats. Alla sparare kan ju inte få del av vinstutlottningen, och därför är den femprocentiga premien efter fem år den enda garanterade extra sparstimulansen i det här premiesparandet. Till slut: I dag vet vi att momsen skall höjas, om det skatteförslag regeringen nu publicerat genomförs. Detta innebär naturligtvis att de medel småspararen sparat blir mindre värda. Det är ett perspektiv, herr talman, som jag tycker ytterligare understryker behovet av att sparstimulanserna görs starkare. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3 vid skatteutskottets betänkande nr 16.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

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat om jag är beredd att under den tid arbetet med den regionala trafikplaneringen pågår och i avvaktan på statsmakternas behandling av bussbidragsutredningens förslag anmoda SJ att ajournera förhandlingarna i frågor som rör bidrag till olönsam busstrafik. Herr Fågelsbo har frågat om jag är beredd medverka till upphävande av beslut om nedläggningar av landsvägsbusslinjerna Östervåla—Tierp, Tärnsjö-Heby—Sala samt delar av berörda genomgående turer Gävle— Tärnsjö—Sala. Jag ber, herr talman, att få besvara båda interpellationerna samtidigt. Vid flera tillfällen på senaste tid har jag här i riksdagen framhållit att för SJ:s busstrafik gäller, liksom för affärsbanenätet, att verksamheten skall ge kostnadstäckning. I den mån detta inte är möjligt kan SJ på samma villkor som privata och kommunala trafikföretag få statsbidrag för driften. Systemet för den statliga bidragsgivningen är under översyn, och avsikten är att förslag till nytt bidragssystem skall föreläggas höstriksdagen i år. I vad gäller den kommunala bidragsgivningen till olönsam busstrafik förekommer sådan sedan flera år vid sidan av den statliga bidragsgivningen. Den omfattar såväl privata och kommunala som statliga trafikföretag. Kommunerna har befogenhet att lämna sådana bidrag inom ramen för den kommunala kompetensen enligt 3 § kommunallagen. Att av principiella skäl utestänga SJ eller andra statliga trafikföretag från möjligheten att med kommunal bidragsgivning ombesörja sådan trafik som kommunerna själva vill behålla eller anordna skulle kunna få den effekten att trafikförsörjningen blev jämförelsevis svagare och mindre ändamålsenligt anordnad. Eftersom kommunerna själva kan avväga bidragens storlek mot den önskade trafikens omfattning och kostnaderna härför samt träffa de överenskommelser som man finner påkallade, utgör kommunerna aktiva parter när det gäller att praktiskt påverka trafikens utformning med hänsyn till kommunens bästa. Det ter sig därför rimligt att SJ — liksom privata och kommunala trafikföretag — skall kunna motta kommunala bidrag för olönsam busstrafik. I sammanhanget vill jag erinra om att i fråga om busslinjetrafik, som med hänsyn till linjesträckningen och trafikförhållandena i övrigt har en regional karaktär genom att i icke oväsentlig utsträckning tillgodose behov av persontransporter mellan centralorter i olika kommunblock, Kungl. Maj:t nyligen föreskrivit, att statens järnvägar tills vidare skall iaktta återhållsamhet i fråga om begränsningar av trafiken som påtagligt försämrar resemöjligheterna mellan sådana orter. Detta beslut avser de mera regionalt betonade busslinjer, som det finns anledning att överväga i samband med det fortsatta arbetet på den hela landet omfattande regionala trafikplaneringen. Den mera lokalt betonade trafiken berörs däremot inte av beslutet. Här får de överläggningar som kan komma att föras mellan SJ och de berörda kommunerna — givetvis med beaktande av de statsbidrag som utgår enligt gällande bidragssystem — bli avgörande för hur den önskade trafiken skall tillgodoses.

Herr talman! Jag får tacka för svaret på min interpellation. Något besked beträffande den fråga jag ställde i interpellationen kan jag tyvärr inte utläsa i svaret. Sedan jag ställde min interpellation den 10 februari har ju statsrådet här i kammaren givit svar på två enkla frågor som tar upp ungefär likartade problem. Det var frågor av herr Andersson i Nybro och herr Hamrin i Kalmar. Men härefter några kommentarer till det svar jag fått. Statsrådet redogör först för den statliga bidragsgivningen till olönsamma bussföretag, vare sig det gäller SJ eller privata eller kommunala trafikföretag, och går därefter över till de möjligheter som föreligger till kommunalt stöd i detta sammanhang. Statsrådet tar därvid upp den principiella frågan om SJ skall utestängas från det kommunala stödet. Det är riktigt som statsrådet säger att SJ självfallet inte skall utestängas från det kommunala stödet. Jag tycker att det är rimligt att också SJ får sådana bidrag.

Utredningen ingår ju egentligen som ett led i den större statliga trafikutredningen på riksplanet och omfattar såväl personsom busstrafik. Men nu har länsstyrelsen i Örebro län erhållit civildepartementets tillstånd att bryta loss den kollektiva persontrafiken ur det stora sammanhanget. Länstrafikutredningen kan således snabbutreda problemen kring den kollektiva trafiken, och man räknar med att kunna presentera ett fullt utarbetat förslag redan i år. Målet är ju att få till stånd en samordning av kollektivtrafiken snarast möjligt, vilket innebär 1973—1974. Länstrafikgruppen går ut med olika konkreta frågor till kommunerna. I vår skall också resandefrekvensen på bussarna räknas och i juni skall länsstyrelsen inhämta svaren från kommunerna. Länstrafikgruppens arbete syftar givetvis till att skapa en samordning av den kollektiva trafiken i länet. Och först då får man ju klart för sig vilken persontrafik som kommuner och landsting skall stå för. Det är med hänsyn till denna utredningsverksamhet som just påbörjats i länet och till bussbidragsutred ningens arbete ytterligt befogat att iakttaga stor försiktighet bl.a. med nedläggning av busslinjer och indragning av turer. Mot denna bakgrund är det svårförståeligt att statens järnvägar, innan utredningen är klar, i sina förhandlingar om busstrafiken på Västernärke ställer krav på Örebro kommun om kommunalt bidrag. Jag anser därför att det, eftersom länstrafikutredningen snabbutreder problemen kring den kollektiva trafiken och beräknas vara klar i år, är otillfredsställande att statens järnvägar ställer krav på kommunen, vilka kan komma att helt förändra förutsättningarna för den trafikförsörjningsplan som den regionala trafikplaneringen skall utmynna i.

Den preliminära utredning som jag har tagit del av visar att vi på landstingssidan får ikläda oss betydande utgifter för att kunna upprätthålla en acceptabel trafik. Men i det pressmeddelande som statsrådet Norling utfärdade den 28 februari 1972 säger statsrådet, att det i planeringsarbetet på länsnivå också är avsikten att kommunerna skall komma in i ett samspel och i en dialog med länsmyndigheterna. För kommunerna bör det vara angeläget att få tillfälle att ge synpunkter på exempelvis samordningen av de regionala och kommunala trafikförsörjningsplanerna. Jag instämmer till fullo i de synpunkterna, och det är därför jag har ansett det angeläget att SJ i avbidan på utredningens förslag inte skulle ställa krav på kommuner, bl.a. Örebro kommun, om bidrag för viss olönsam busstrafik på Västernärke. Därför framstår min fråga i interpellationen den 10 februari, som jag över huvud taget inte fick något svar på, minst lika aktuell i dag, nämligen om statsrådet är beredd att under den tid arbetet pågår med den regionala trafikutredningen anmoda SJ att ajournera förhandlingar i frågor som rör bidrag till olönsam busstrafik. Jag tycker att det är en väsentlig fråga i sammanhanget, och jag anser det viktigt att vi får en totalbild klar av i vilken omfattning SJ, kommuner och landsting eller staten skall gå in med olika stödåtgärder. Det måste i den långsiktiga planeringen vara av ytterst stort värde för alla parter att det blir ett gott resultat. Samordning, samarbete och samråd brukar ge det bästa resultatet.

Herr talman! Jag ber att till kommunikationsministern få framföra ett tack för att jag har fått min interpellation besvarad. En oroande nedläggning av järnvägstrafik har länge pågått i vårt land, och skälet är att trafiken är olönsam. Som ersättning för järnvägstrafiken vid nedläggning erbjuder SJ att busslinjer skall upprättas. Bl. a. på grund av nedläggning av järnvägen försvagas emellertid näringslivet ytterligare i en bygd, och så blir trafikunderlaget ännu svagare. Resultatet blir att SJ beslutar att upphöra även med linjebusstrafiken som sattes in då järnvägen lades ner. I östra Västmanlands län finns ett sådant exempel. Järnvägen mellan Sala och Gävle lades ner, och landsvägsbussar sattes in i stället. SJ framhöll då att för allmänheten skulle det inte bli någon försämring i kommunikationshänseende. Men nu har det meddelats att SJ beslutat att den 10 juni i år upphöra med linjebusstrafiken inom detta område. SJ har erbjudit Heby kommun lokal busstrafik till Sala mot en ersättning av 50 000 kronor per år. Länsstyrelsen i Västmanlands län sände för några dagar sedan en skrivelse till chefen för kommunikationsdepartementet i vilken anförs bl.a.: ”Genom skrivelse från kommunikationsdepartementet till statens järnvägar har Kungl. Maj:t lämnat vissa föreskrifter avseende statens järnvägars busstrafik.

Då det trots skrivelsen förekommer att statens järnvägar vid förhandlingar om kommunala bidrag hotar att lägga ned busslinjer om inte berörda kommuner går med på väsentliga höjningar är länsstyrelsen oroad när det gäller statens järnvägars tolkning av skrivelsen. Enligt länsstyrelsens mening bör inga väsentliga förändringar få vidtas under den period då regional trafikplanering pågår.

Jag vill därför komma med två följdfrågor till statsrådet: För det första: Gäller här som vid andra tillfällen då översyn och utredning pågår att ingenting ändras förrän utredningen är klar? Och för det andra: Om svaret blir ja, kommer då statens järnvägar att ompröva beslutet att lägga ned busslinjetrafiken den 10 juni som är beslutat på här berörda trafikområde?

Herr talman! Herr Andersson i Örebro kom bland annat in på kommunernas ansvar i dessa frågor. Han citerade en del av mitt svar, som talade om att kommunerna själva kan avväga bidragens storlek mot den önskade trafikens omfattning och kostnaderna för detta, och menade att detta inte var relevant eftersom det i verkligheten egentligen är så att vad kommunerna än vill, så drar statens järnvägar in busstrafiken i många fall. Därför skulle det enligt herr Anderssons mening inte föreligga någon valsituation för kommunerna. Det är viktigt att vi klarar ut detta, ty i alla diskussioner om dessa ting kommer man ganska snabbt i ett sådant här meningsutbyte med varann. Ett faktum är att den lokala trafikförsörjningen — och jag tror att herr Andersson i Örebro och jag skall kunna vara ganska överens om den definitionen — och dess planering primärt måste framstå som en uppgift för kommunerna. Den regionala trafiken och den interregionala trafiken, om vilka definitioner vi knappast heller behöver tvista, skall naturligtvis vara en uppgift bl.a. för samhället. Är vi överens om det, måste det väl ändå vara så att man genom att kommunerna kan avväga bidragens storlek mot den önskade trafikens omfattning och genom att man kan träffa den överenskommelse som man finner påkallad, som jag sagt i mitt svar, bör kunna nå en tillfredsställande trafikförsörjning till relativt sett lägsta transportpriser, som man ser det från kommunens sida. Kommunerna har också möjlighet att genom lämplig samordning av linjetrafiken med andra transporttjänster — jag erinrar om alla diskussioner jag har haft här i kammaren om kombination av skolskjutstrafik och annan lokaltrafik — skapa förutsättningar för en rationell trafikservice. Det måste naturligtvis vara en kommuns uppgift att påverka den utvecklingen, och då ökar också möjligheterna för det ifrågavarande linjetrafikföretaget — vilket det nu är, om det är SJ eller någon privat som sköter detta åt kommunen — att handha persontransporterna på ett ekonomiskt sätt inom kommunen. Vad jag här sagt om kommunernas primäransvar för den lokala trafikförsörjningen utesluter inte statliga insatser. Jag är angelägen att säga det på nytt. I särskild form kan statliga stödinsatser gå in även här. Herr Andersson i Örebro och jag vet vad det är frågan om. Det är närmast bussbidraget, och det är de extra skatteutjämningsmedlen. Och här kan även frågor som dem herr Fågelsbo sedan kom in på delvis få sitt svar. Skatteutjämningsmedlen är ju en form av stöd som är speciellt inriktad på skattesvaga kommuner, inte minst glesbygdskommuner. Detta om det kommunala ansvaret för den lokala trafikförsörjningen. Jag vill vidhålla att kommunerna kan påverka trafikens omfattning utifrån sina befogenheter att besluta över kommunens angelägenheter även i dessa frågor. Både herr Andersson i Örebro och herr Fågelsbo tar upp frågan huruvida det ändå inte just nu skulle vara av stort värde att iaktta försiktighet under planeringsarbetets gång. Det gör vi ju.

Vi har ansett det så viktigt att få möjlighet att påverka det framtida regionala bussnätet att vi funnit dessa åtgärder försvarbara. Sedan kan man naturligtvis om man vill — och varför inte passa på här — anknyta till en annan frågeställning. Om regeringen nu, som herr Andersson har sagt i sin direkta fråga i interpellationen, skulle anmoda statens järnvägar att ajournera förhandlingarna i dessa skeden kan man naturligtvis vidga frågeställningen något. Ger man, vilket jag anser att vi har gjort så långt det varit möjligt, SJ föreskrifter om att iaktta återhållsamhet med indragningar är väl frågan varför man skall stanna vid SJ. I många områden av landet har man aldrig någonsin sett en SJ-buss utan trafiken ombesörjs av privata bussföretag. Jag har svårt att förstå varför låt oss kalla det tvånget att upprätthålla olönsam trafik skulle vara förbehållet SJ. För människor som bor i bygder där trafikunderlaget är dåligt måste det vara fullständigt likgiltigt vem som är huvudman för trafiken, om det är SJ eller något privat företag. För de människorna är det viktiga att kommunikationerna finns kvar. Jag vill inte göra detta till en stor fråga utan vill ställa upp som ett utropstecken i denna diskussion att vi trots allt — det vet herr Andersson i Örebro och herr Fågelsbo lika bra som jag — har många områden som är helt beroende av busstrafik som ombesörjs inte av SJ utan av privata bussföretag. Herr Andersson delar regeringens uppfattning att SJ liksom andra företag skall kunna söka sitt åter i förhandlingar. Det är viktigt att den principen slås fast i denna interpellationsdebatt. Man blir inte alltid överens om den heller, och det är därför värt att notera att vi är överens på den punkten. Låt mig sedan bara litet grand beröra den trafik som herr Fågelsbo talar om. Herr Fågelsbo återkommer till spörsmålet om busslinjerna Östervåla—Tierp och Gävle—Sala, för vilka SJ aviserat trafikinskränkningar från juni i år. Jag har gått in i denna problematik genom att från SJ inhämta följande. Linjen Östervåla—Tierp, som är ca 3,5 mil lång, omfattar för närvarande två dubbelturer per dag. Den kräver insats av en buss och en förare. Medelantalet passagerare för varje tur pendlar mellan 2 och 6 personer. Förlusten uppskattas till ca 30 000 kronor för kommande år, varför SJ inte anser sig kunna fortsätta trafiken utan kommunalt stöd. Resandestrukturen är uteslutande lokal. SJ har förelagt kommunerna en offert för bibehållande av trafiken i fråga, och förhandlingar om detta pågår nu liksom om SJ:s medverkan vid utformningen av skolskjutstrafiken i området. för närvarande vardagar tre genomgående dubbelturer och därutöver cirka tre dubbelturer på delsträckan från Gysinge eller Tärnsjö mot antingen Sala eller Gävle. Ett par turer avser skolbarnstransporter och någon tur arbetsresor av lokal karaktär. Den linjen ger just nu ett totalt årsunderskott av cirka 150000 kronor, varav ungefär hälften är hänförligt till genomgångsturerna. Antalet resenärer på genomgångsturerna uppgår till i medeltal endast ett par stycken per tur. I fråga om de turer som lokalt berör trafikavsnittet Tärnsjö-Heby— Sala har SJ undersökt förutsättningarna för en ny tidtabell. Denna bygger på samordning mellan den trafiken och redan befintlig trafik på sträckan Uppsala—-Heby—Sala för att nå fram till en så billig trafiklösning som möjligt. Även i detta fall pågår det just nu överläggningar med kommunerna om bidrag för trafiken. Jag vill gärna framhålla att resestrukturen här är sådan att det i samtliga fall är fråga om olönsam lokal trafik. Trafikens omfattning är således beroende av vad parterna kan diskutera sig fram till — allt självfallet med beaktande av de statsbidrag som kan utgå, vilket jag har talat om tidigare, och av de intäkter som kan påräknas för skoltransportbehoven. En ytterligare kommentar till frågan om just de här linjerna kan väl vara följande: Vi tar linjen Gävle—Sala — vid vilken herr Fågelsbo uppehöll sig en stund, eftersom han betraktar den som en regional linje — och knyter samman resonemanget om den med Kungl. Maj:ts beslut att SJ skall vidmakthålla viss regional trafik trots olönsamhet.

Som jag ser det är detta icke att hänföra till väsentlig trafik av det slag som vi har tänkt oss.

Herr talman! Statsrådet Norling frågar: Varför stanna vid SJ när det gäller de kommunala bidragen, varför inte även ta med andra företag som ombesörjer trafik — kanske i de områden där SJ inte har visat någon buss under hela tiden? Ja, man kan väl ta in samtliga bussföretag i den här bilden. Jag tycker det är angeläget att man får en totalbild av all trafikplanering. Men trots allt går det här arbetet, som man nu sitter och jobbar med på länsplanet i utredningsgrupperna, bl.a. ut på att man skall få fram ett förslag till stomlinjenät. I Örebro län har man redan utarbetat och presenterat civildepartementet principlösningen för en stomlinje. Stomlinjer skall ju finnas mellan alla större orter i länet. Staten skall ansvara för att dessa trafiklinjer fungerar, och övrig persontrafik skall kommuner och landsting stå för — det är alldeles riktigt. I förslaget till stomlinjer, som länsutredarna har förelagt civildepartementet och fått ja till i vad gäller principlösningen, ingår bl.a. linjen Örebro—Vintrosa—Garphyttan, och SJ har begärt att få kommunalt stöd till denna linje. Det är väldigt svårt att uttala sig om — jag kan inte göra det — huruvida den linjen, för vilken man har begärt kommunalt stöd från Örebro kommun, kommer att i det slutgiltiga förslaget, som så småningom skall framläggas, bli en stomlinje eller om kommunen skall stå för den. Det är därför jag menar att innan hela utredningen är klar skall SJ ligga lågt och inte begära stöd så att det blir förhastade beslut från kommunernas sida. I det pressmeddelande som jag tidigare citerade finns så mycket som jag skulle kunna instämma i, framför allt vad statsrådet säger på s. 5 i slutorden, om förtroendefullt samarbete mellan den statliga trafikplaneringsutredningen, länsstyrelsen och kommunala organ. Statsrådet är alltså övertygad om att vi 1974 skall vara klara med denna regionala trafik. I hela den här bilden ingår ju även de olika kommunala nät där kommunerna har fått mycket större ytområden inom vilka de skall svara för trafiken. När vi genomförde kommunreformen fick exempelvis Örebro kommun betydligt större område där kommunen i framtiden skall svara för den kommunala trafiken. Jag skulle tänka mig att man inte hade detta klart för sig när beslutet fattades. Det är trots allt så att man i kommunerna i dag inte har en klar bild av vad man skall svara för — vad som skall bli stomlinje eller inte. Min fråga kvarstår oförändrad — om det inte vore rimligt i detta läge, alltså i avbidan på förslag, att SJ inte kommer med krav på ersättning från kommunerna.

I stort sett kan jag bekräfta den uppfattning som herr Löfgren har om dagens situation för den svenska industri som tillverkar järnvägsmateriel. De omställningar som skett och alltjämt sker har bl.a. inneburit minskad sysselsättning i branschen, vilket bl.a. medfört krav på statliga stödbeställningar. Den svenska järnvägsindustrin har varit hänvisad till att arbeta nästan uteslutande på den svenska marknaden. Den utländska marknaden kännetecknas nämligen i hög grad av en protektionistisk inställning hos de olika länderna, vilket gör det svårt att få beställningar från utländska järnvägsföretag. SJ har å sin sida för vana att infordra anbud på järnvägsmateriel från såväl inhemska som utländska tillverkare. Glädjande nog har svenska företag därvid ofta kunnat erbjuda konkurrenskraftiga anbud. Beträffande den tekniska utvecklingen inom järnvägsområdet vill jag framhålla, att SJ är medlem av den internationella järnvägsunionen och aktivt deltar i arbetet inom dess organ för forskning och utveckling . Den svenska industrin får via SJ del av forskningsoch utvecklingsresultat som framkommer. Enligt vad jag inhämtat torde vidare även i fortsättningen möjligheter stå öppna för järnvägsindustrin liksom för annan industri att få frågor om utvecklingsstöd för speciellt intressanta projekt prövade av styrelsen för teknisk utveckling. Vad speciellt gäller ASJ har som bekant för en tid sedan överenskommelse träffats mellan detta företag och ASEA om att ASEA skall överta den rälsfordonstillverkning som hittills bedrivits vid ASJ. Övertagandet innebär — såvitt man nu kan bedöma — att en fortsatt svensk tillverkning av rälsfordon har säkerställts. ASEA har sedan många år varit det ledande svenska företaget bl.a. i fråga om tillverkning av moderna elektrolok. Vidare pågår ett samarbete mellan SJ och ASEA om teknisk utveckling av speciella snabbtåg. Beträffande den långsiktiga plan för nykonstruktion och byggande av svensk järnvägsmateriel som herr Löfgren efterlyser kan jag nämna att SJ givetvis ägnar betydande uppmärksamhet i sin långtidsplanering åt anskaffningsbehoven i fråga om olika slag av rullande materiel.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

Då herr statsrådet i detta avsnitt av svaret säger att de omställningar som skett och alltjämt sker bl.a. har inneburit minskad sysselsättning i branschen, så bör vi väl också vara överens om att det inte i första hand är omställningarna inom industrin som sådana som har orsakat den minskade sysselsättningen. Den primära orsaken är ju den radikalt minskade efterfrågan som efter en period av forcerad nyanskaffning uppstått. De statliga stödbeställningar som gjorts har väl varit avsedda att tillgodose en form av ”konstgjord andning” i avvaktan på en total nedläggning — jag avser härmed i första hand beställningarna till Kalmar Verkstads AB och i viss mån även ASJ i Linköping. nisk utveckling och tillverkning Vad kommunikationsministern i svaret anför om den protektionistiska inställningen hos utländska järnvägsföretag är säkerligen fullt riktigt. Att SJ å sin sida däremot haft för vana att infordra anbud på järnvägsmateriel från såväl inhemska som utländska tillverkare är ett känt faktum. Då herr statsrådet anför att svenska företag glädjande nog ofta kunnat erbjuda konkurrenskraftiga anbud, så vill jag för min del anföra att detta inte bara ofta utan mera allmänt varit fallet. Detta visar den svenska industrins hittillsvarande kunnighet, effektivitet och nationella ansvarskänsla. Då det gäller den tekniska utvecklingen beträffande svensk järnvägsmateriel, så känner jag väl till att SJ är medlem av de internationella organ som herr statsrådet omnämner. Att ett ömsesidigt utbyte härigenom uppnås kan vara riktigt, men det är säkerligen inte tillräckligt för svenska förhållanden. De vägar som herr statsrådet anvisar beträffande anlitande av styrelsen för teknisk utveckling finner jag intressanta. Hittills har de väl knappast haft någon större betydelse, men jag tar fasta på denna utväg för framtiden. Jag känner också till det samarbete som förekommer mellan SJ och ASEA beträffande utveckling av speciella snabbtåg. ASEA har ju emellertid hittills inte haft någon egen tillverkningskapacitet beträffande den rent mekaniska delen av vagnprojektet. Att ASEA genom sitt nyförvärvade företag AB Hägglund & Söner inköpt den vagntillverkning som hittills bedrivits av ASJ i Linköping är värdefullt i det avseendet att härigenom vissa förutsättningar bör kunna finnas för en fortsatt svensk totaltillverkning av järnvägsvagnar även av annat slag än godsvagnar. Så till vida är jag tillfredsställd med utvecklingen, som jag tidigare sett så mycket mörkare. Av de genom min interpellation resta problemen återstår nu två väsentliga avsnitt: 1. Hur kan man tillvarata det kunnande som finns hos personalen vid ASJ i Linköping? 2. Hur skall man kunna åstadkomma en långtidsplanering för nykonstruktion och byggande av svenskt järnvägsmateriel för att ge grundval för beställningar i sådan omfattning som ett i möjligaste mån jämnt tillfredsställande av ett långsiktigt behov motiverar? I dessa båda avseenden säger herr statsrådet praktiskt taget ingenting. Jag hoppas att kommunikationsministern där vill komplettera sitt svar. Jag vill på intet sätt klandra ASEA för att detta företag gör den ekonomiska bedömningen att det inte kan löna sig att upprätthålla en tillverkning vid ASJ i Linköping, om man inte vet något om det framtida behovet. Helt annorlunda hade det varit om herr statsrådet ansett sig kunna ta initiativ till skapandet av en långtidsplan av det slag som jag talat om. En långtidsplan skulle givetvis avse all rullande spårbunden materiel för såväl SJ som den lokaltrafik som bedrivs i Sverige med eller utan samverkan med SJ. Att SJ gör viss långtidsplanering känner jag väl till, men SJ får sina anslag år för år. Det är enligt min mening nödvändigt att regeringen tar initiativ för att samordna beställningsutläggningar under rullande perioder av exempelvis fem år i taget. Vill herr statsrådet medverka till att en sådan rullande totalplan för berörd industri kan komma till stånd? Och är det nu för sent att ta sådana initiativ att kunnandet hos personalen vid ASJ i Linköping tillvaratas? Jag har mig bekant att framställningar har gjorts från kommunen i Linköping till såväl ASEA som AMS. Hur bedömer herr statsrådet möjligheterna för att nu i sista stund åstadkomma en för personalen i Linköping gynnsam lösning?

Herr talman! När det gäller tillvaratagandet av den obestridliga sakkunskap och kunnighet som finns på detta område, bl.a. i Linköping, utgår jag från som självklart att man på ASEA genom vad som skett kommer att vara mycket mån om att ta till vara denna kunnighet och sakkunskap. Det skulle förvåna mig mycket om så inte vore fallet. Därför tror jag inte att vi skall behöva vara oroliga för att något av det kunnande som förvärvats där under årens lopp så att säga får ligga outnyttjat därför att ägandeförhållandena nu har ändrats. På den andra frågan, om SJ:s planer och planering, är det värt att observera att SJ har ekonomiska planer i vilka man successivt bygger in sitt vagnbehov under de närmast kommande åren. Det är riktigt som herr Löfgren sade, att man varje år anslår medel — eller rättare sagt att vi begränsar oss till att anslå medel för ett år i sänder — men det hindrar inte att det är av oerhört stort värde att SJ har dessa planer liggande färdiga. Med utgångspunkt i dem kan man på SJ bilda sig en ganska klar uppfattning om hur stora beställningar man tror sig kunna lägga ut inom ramen för det anslag som man i stort kan räkna med att få från riksdagen för varje år som kommer. Det är också obestridligt att vi ibland mycket snabbt lägger ut beställningar för att trygga sysselsättningen på en ort. Herr Löfgren nämnde där Kalmar Verkstad. Och visst måste man kunna göra det också.

Men det ligger i vår industriella verksamhets natur — både den statligas och den privatas — att sådant kan inträffa. Jag kan av naturliga skäl inte gå in i en sakdiskussion när det gäller herr Löfgrens sista fråga, som direkt rörde personalförhållandena i Linköping. Jag kan bara uttrycka den bestämda förhoppningen att det nya ägandeförhållandet även i den delen skall innebära att de anställda inte skall behöva känna någon speciell oro. Det må väl vara en gemensam uppfattning hos oss att personalfrågorna så långt det är möjligt, där som på andra håll, bör lösas på ett för de anställda rimligt och riktigt sätt.

Herr talman! Jag skulle ivrigt önska att jag kunde vara så lugn som herr kommunikationsministern och se så enkelt på frågans lösning som han. nisk utveckling och tillverkning Kommunikationsministern säger att den omständigheten att företaget i Linköping bytt ägare inte bör innebära att man skingrar sakkunskapen; han är övertygad om att företaget också i fortsättningen kommer att tillvarata den sakkunskap som finns i Linköping. Om jag är rätt underrättad erbjuder ASEA ett par tre personer att flytta från Linköping till Hägglunds i Örnsköldsvik. Övrig personal har man välvilligt sagt sig vilja försöka bereda sysselsättning inom andra områden av ASEA:s tillverkning, i Västerås, Ludvika, Helsingborg, Finspång osv. Men inte kommer dessa vana järnvägsvagnsbyggare att flytta till Hägglunds i Örnsköldsvik. Och i och med detta försvinner den sista resten av sakkunskapen när det gäller tillverkning av svensk järnvägsmateriel, speciellt av högklassiga järnvägsvagnar som personvagnar. Jag är allvarligt bekymrad för detta. Det är självklart att ett företag av ASEA:s kapacitet kan lägga ned pengar på att utbilda ny personal hos Hägglunds för detta ändamål. Jag vet mycket väl att man där bygger spårvagnar. Men man har ingen erfarenhet av den typ av järnvägsvagnar som det här är fråga om. Därför tror jag att det hade varit värdefullt om herr kommunikationsministern hade tagit mer allvarligt på förslaget att få till stånd en långtidsplan för att säkra tillverkningen och ge sysselsättning åt den personal som finns i Linköping. Jag vill gärna erkänna att jag tidigare tyckte det såg mörkare ut, därför att det då föreföll som om man riskerade att helt gå miste om möjligheterna att tillverka järnvägsvagnar i Sverige. Men det är inte helt klart att vi får bibehålla denna möjlighet, även om nu Hägglunds formellt övertagit tillverkningen av järnvägsvagnar. Ponera att Hägglunds och ASEA missar nästa stora beställning av tunnelbanevagnar! Tror herr kommunikationsministern att ASEA och Hägglunds sedan, efter ett totalt bortfall av järnvägsvagnstillverkningen, skulle vara beredda att åter ta upp tillverkningen av sådana vagnar? Jag befarar att vi i så fall får räkna med att Sverige, som tidigare varit mycket framstående när det gäller byggandet av järnvägsmateriel, måste vända sig till utlandet och köpa sina järnvägsvagnar. Jag vet tillräckligt mycket om hur SJ ser på kvaliteten på de vagnar man tidigare fått när man vänt sig till utlandet för att kunna säga att jag tror att SJ gärna skulle önska att vi hade kvar resurser i Sverige för att tillverka järnvägsmateriel.

Jag nödgas alltså säga att jag tycker att kommunikationsministern tar något för lätt på dessa saker, även om man på detta område kan ha stor tilltro till ASEA såsom storföretag.

Jag tänker speciellt på den typ av sovvagnar som SJ skulle behöva för att kunna erbjuda enskild sovkupé till någorlunda vettiga priser. Det bör inte vara så att man, såsom nu är fallet, skall behöva betala ett tillägg på 90 kronor per natt utöver första klass biljett och sovplatsavgift bara för att få ligga ensam i kupén. Därmed avhänder sig SJ betydande inkomster i konkurrensen med flyget. Detta blir särskilt märkbart när flygfältet i Malmö flyttar från Bulltofta till Sturup och trafiken kommer att gå på Arlanda. Jag har vid flera tillfällen påpekat detta, men ingen har lyssnat på mig. Om man såg allvarligt på detta och tog med bara en sådan detalj i långtidsplanerna, hade det funnits möjligheter att sysselsätta folk och få nytta av det.

Herr talman! Jag är något förbryllad över herr Löfgrens argumentering, och jag blir mer och mer osäker på vart han egentligen vill komma med denna diskussion. Men innan jag går in på den saken vill jag gärna ha sagt att de svenska järnvägsvagnarnas standard — bortsett från att vi ännu inte har sovvagnar av den typ som herr Löfgren talade om — förtjänar ett mycket högt betyg även vid en internationell jämförelse; det gäller både personvagnar och godsvagnar. Såvitt jag förstår ligger SJ på detta område mycket långt framme, och det pågår ständigt och jämt renoveringar av gamla vagnar vid SJ-verkstäderna för att dessa skall bli så moderna som möjligt. Men för att återgå till huvudfrågan tycks herr Löfgren anse att det grundläggande felet är att denna affärstransaktion mellan ASJ och ASEA har företagits. Herr Löfgren säger nu att denna transaktion, med en annan planering från SJ:s och statsmakternas sida, antagligen inte hade behövt komma till stånd — vi skulle då ha haft kvar kunnandet och allt annat i Linköping och någon större förändring skulle inte ha behövt ske. Det är knappast rimligt att föra diskussionen från de utgångspunkterna. Fusioner av denna typ kan man ha olika mening om, men i detta fall är det helt klart — även herr Löfgren bekräftade det nu — att vi på grund av denna transaktion får behålla vagntillverkningen inom landet. Sedan må man tycka bra eller illa om att det blir vissa personalomflyttningar. Jag är litet överraskad över att det sägs att slutprodukten skulle bli att vi inte kan ta vara på det kunnande som det här har talats om. Jag känner inte till vilka personalomflyttningar man vidtagit eller ämnar vidta. Men det skulle ju vara förvånande, om inte ASEA — om man nu menar allvar med det här köpet och med inkopplingen av Hägglund & Söner i det hela, och det gör man naturligtvis — har tänkt sig att man skulle kunna fortsätta att hålla den kvalitet på tillverkningen som ASJ tidigare har presterat. Det vore ju ur ASEA:s synpunkt mindre lyckat, om man skulle från det hållet i den fortsatta produktionen komma med en sämre järnvägsmateriel än vad ASJ har kunnat prestera. Det är naturligtvis inte alls så, utan självfallet kommer man med all tillgänglig sakkunskap och med alla de resurser som man kan sätta in att försöka fortsätta att framställa järnvägsmateriel av samma och kanske ännu bättre kvalitet än vad man hittills har fått fram, beroende på de tekniska framsteg som varje år för med sig på det här området. Jag är alltså mot bakgrund av att jag känner till herr Löfgrens kunskaper på det här området litet överraskad över den pessimism som herr Löfgren utstrålar.

Jag tror tvärtom att även med de omställningssvårigheter som alltid följer i sådana här sammanhang kommer svensk järnvägsmaterielindustri säkert att fortsätta att utvecklas på ett sätt som vi har all anledning att vara både stolta över och tillfredsställda med.

Herr talman! För att det inte skall råda någon som helst oklarhet mellan mig och kommunikationsministern vill jag först och främst fastslå att jag är helt medveten om att vad som har tillverkats här i Sverige i fråga om järnvägsmateriel står på toppen internationellt sett. Man behöver inte skämmas för vad som har gjorts här. Kommunikationsministern tycks tro att vad jag är ledsen över skulle vara att den här transaktionen har skett, att ASEA genom Hägglunds har köpt ASJ. Det är inte så. Tvärtom finns det, som jag ser det, anledning att vara glad över det, eftersom det därigenom faktiskt finns en viss möjlighet att säkra tillverkningen av järnvägsvagnar i Sverige.

Ingen tillverkare kan nämligen hålla tillverkningen i gång, om det inte finns ett jämnt behov av materiel. Antingen är det så, som det var för några år sedan, att åtminstone tre mycket effektiva verkstäder var sysselsatta med att göra så mycket vagnar åt SJ att ibland två å tre nybyggda järnvägsvagnar gick ut per vecka och man utnyttjade en kapacitet som var långt över den kapacitet som vi behöver i Sverige. Eller är det så att, när denna kapacitet hade fyllts, alla beställningar försvinner och verkstäderna ingenting får att göra. Vad beror detta på? Ja, jag vet mycket väl att en bidragande orsak har varit att man fattade ett beslut att alla trävagnar skulle bort på grund av de risker i trafiken som trävagnar innebar och så skulle man sätta in stålvagnar i så stor utsträckning som möjligt och snabbt. Därigenom kom det att bli en topp av beställningar av järnvägsmateriel. Vidare har man lagt ner en hel del järnvägslinjer och detta har gjort att det uppkommit en situation helt motsatt den förra: man får ingenting i beställningar och då uppstår problem. Resultatet blev att Kockums lade ned sin verkstad, ASJ i Arlöv har lagt ned sin tillverkning av järnvägsvagnar, Kalmar Verkstad har sedan måst lägga ned sin och nu var det då den sista. Jag behöver inte nämna alla de andra som också har sysslat med järnvägsvagnstillverkning. Jag hade hoppats att vi genom en sådan långsiktig plan skulle kunna undvika att stora beställningar av tunnelbanevagnar kommer tidvis, att också stora beställningar av förortsbanevagnar kommer stötvis och likaså stora beställningar av vagnar för SJ. Genom regeringens ingripande skulle en samplanering av beställningarna kunna ordnas för att få tillverkningskapaciteten krympt så att den passar för svenskt behov. Detta skulle innebära en garanti för att man inom landet kan fortsätta att bygga järnvägsvagnar. Jag tror inte att man inom ledningen för ASEA är så oklok att man upprätthåller kunnande och kapacitet om det inte kommer några beställningar, utan då kommer man naturligtvis att ägna sig åt någonting annat. Jag hoppas att jag nu har uttryckt mig tillräckligt klart, så att det inte råder något som helst missförstånd beträffande avsikten med min interpellation. Jag trodde att jag tillräckligt tydligt hade redogjort för mina synpunkter för herr kommunikationsministern, både innan jag framställde interpellationen och nu i samband med denna debatt. Många skulle vara kommunikationsministern tacksamma om en sådan långtidsplan utarbetades genom regeringens ingripande, eftersom man inte enbart genom SJ:s långtidsplanering uppnår någon samordning med de övriga intressenterna på detta område.
Herr talman! Vad beträffar det senaste som herr Löfgren sade har jag ingen anledning att ha någon annan uppfattning än han. Inom ramen för de svårigheter som vi väl ändå kan vara överens om kan uppstå från tid till annan, på grund av omständigheter över vilka vi kanske inte kan råda, delar jag helt herr Löfgrens uppfattning, att det finns behov av en långsiktig planering för beställningar av denna art. Det är alldeles självklart från både tillverkarens och avnämarens synpunkt att det bör finnas en sådan långsiktig plan. Jag har tidigare nämnt att SJ arbetar med sådana planer men att det kan inträffa tillfällen när man måste frångå dessa, men om principen, dvs. behovet av en sådan plan, är jag helt överens med herr Löfgren.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig, om jag är beredd att medverka till att bestämmelserna för uppsättande av upplysningsmärken, som anger förekomsten av hotell och restaurang, blir mera generösa. vägmärkeskungörelsen utfärdat föreskrifter om utmärkning av och vägvisning till serviceanläggningar av olika slag med vägmärke. I föreskrifterna anges för olika typer av anläggningar de närmare förutsättningarna för att vägmärke skall få användas. I föreskrifterna anges bl.a. att vägmärken för restaurang och hotell inte får användas för utmärkning av anläggning inom tättbebyggt område eller för vägvisning till anläggning inom sådant område. Begreppet tättbebyggt område är inte närmare preciserat i föreskrifterna. I stället gäller att vederbörande vägförvaltning i samband med den utredning som ligger till grund för länsstyrelsens beslut skall höra trafiksäkerhetsverket, när det är tveksamt om en hotelleller restauranganläggning ligger inom tättbebyggt område. Några fastställda normer för bedömningen finns inte, utan avgörandet träffas efter prövning av varje särskilt fall för sig. Trafiksäkerhetsverket arbetar emellertid med frågan om hur man mera generellt kan ange förutsättningarna för bedömningen av begreppet tättbebyggt område i förevarande sammanhang. I trafiksäkerhetsverkets föreskrifter finns vissa krav på anläggningens standard för att vägmärke skall få användas. Med avseende på hotellstandard m.m. föreskrivs bl.a. att anläggningen skall kunna tillhandahålla minst 20 bäddar, fördelade på enkeloch dubbelrum, och att även gäster som önskar stanna endast en natt skall tas emot. För hotell inom de fyra nordligaste länen gäller att endast tio bäddar behöver tillhandahållas. Ett frångående av principen att vägvisning inte får ske till restaurang och hotell inom tättbebyggt område skulle snart få inte önskvärda följder genom att antalet vägmärken både inom och utom sådant område skulle öka. Inte minst från trafiksäkerhetssynpunkt är en sådan konsekvens olycklig. I fråga om standardkraven för hotellanläggningar vill jag framhålla att dessa är fastlagda efter ingående diskussioner med de svenska hotelloch turistorganisationerna och även med beaktande av de standardkrav som andra europeiska länder ställer på motsvarande anläggningar för att vägvisning skall ske. De principer som trafiksäkerhetsverkets föreskrifter bygger på är enligt min mening rimliga, och jag finner därför inte anledning att vidta några åtgärder.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet få framföra ett tack för svaret på min interpellation. Tyvärr framgår av det lämnade svaret att någon omprövning av bestämmelserna både så att belägenheten inom tättbebyggt område blir av mindre betydelse och att kravet på visst antal bäddar minskas inte är att förvänta när det gäller anvisningsskyltar med symbol för hotell och restaurang. Kommunikationsminister Norling gör gällande att ett frångående av principen att vägvisning inte får ske till restaurang och hotell inom tättbebyggt område snart skulle få icke önskvärda följder genom att antalet vägmärken både inom och utom sådant område skulle öka. Detta skulle från trafiksäkerhetssynpunkt få olyckliga konsekvenser. Jag är medveten om att det från trafiksäkerhetssynpunkt inte är önskvärt med en alltför riklig flora av skyltar, som inte har med själva trafiken att göra. Men det är önskvärt att den vägfarande allmäntrafikanten får upplysning om att det i det samhälle han passerar förbi finns ett hotell och en restaurang, och denna service har den vägfarande allmänheten rätt att kräva. Enligt statens trafiksäkerhetsverks bestämmelser angående utmärkning av vissa serviceanordningar framgår — som kommunikationsministern redogjorde för — att vissa krav på standard och belägenhet hos anläggningarna måste vara tillgodosedda för att skyltar skall få sättas upp. I fråga om skylt som anger hotell och restaurang förskrivs att anläggningen är belägen utanför tättbebyggt område.

Statsrådet Norling säger i sitt svar, att begreppet tättbebyggt område inte är närmare preciserat i föreskrifterna; i stället gäller att vederbörande vägförvaltning i samband med en utredning, som ligger till grund för länsstyrelsens beslut, skall höra trafiksäkerhetsverket när det råder tveksamhet om huruvida ett hotell eller en restauranganläggning ligger inom ett tättbebyggt område. Några fastställda normer för bedömningen finns inte, utan avgörandet träffas efter prövning av varje särskilt fall. Här föreligger tydligen möjligheter till ett dispensförfarande innebärande en prövning från fall till fall. Nu ser jag i svaret att trafiksäkerhetsverket arbetar med frågan, om det skall gå att generellt ange förutsättningarna för en bedömning av begreppet tättbebyggt område i förevarande sammanhang. Jag hoppas att trafiksäkerhetsverket i sin bedömning av begreppet tättbebyggt område inte fastnar för en alltför stark markering av antalet invånare när det gäller tillståndsgivningen för uppsättande av vägmärken för restaurang och hotell. Man måste starkt ifrågasätta rimligheten och lämpligheten i de restriktiva bestämmelser som nu gäller i vad avser dylik vägvisning till serviceanläggningar av ifrågavarande slag. Förekomsten av hotell är inte allmän på mindre orter. Många orter i vårt land som går under beteckningen tättbebyggda områden saknar både restaurang och hotell. Trafikanterna kan därför inte utgå ifrån att det finns hotell i alla tättbebyggda områden. När det gäller mindre orter måste därför en skylt som anger att hotellanläggning finns vara av mycket stort informativt värde och en service som trafikanterna har rätt att kräva. I vad sedan gäller bestämmelserna om minst 20 bäddar, fördelade på enkeloch dubbelrum, är de alltför restriktiva. Det kan starkt ifrågasättas om inte de bestämmelser som gäller i de fyra nordligaste länen — att endast tio bäddar behöver tillhandhållas — bör gälla för hela landet. Det kan t.o.m. vara mera berättigat för ett hotell som har mindre än 20 bäddar att få sätta upp en hänvisningsskylt än för ett hotell som har mer än 20 bäddar. Det kan här vara fråga om att samhällets underlag för ett hotell är så litet från lönsamhetssynpunkt att gäster erfordras utifrån för att hotellet skall bära sig ekonomiskt. Herr talman! Även om jag har mycket stor förståelse för att servicemärkesfloran längs våra vägar inte får svälla ut alltför mycket och därmed inverka störande på de för trafiksäkerheten nödvändiga varningsoch förbudsmärkena, kan jag ändock inte anse att man skall vara alltför restriktiv när det gäller tillståndsgivning för uppsättande av upplysningsmärken för hotell och restaurang. Det är dock fråga om en fullt legitim service som man bereder den vägfarande allmänheten om man lämnar upplysning om att det i det samhälle som vederbörande passerar igenom finns hotell. Det kanske han kan få endast genom ett upplysningsmärke och inte genom att ta reda på invånarantalet i den aktuella tätorten. Det finns, som jag tidigare nämnt, många tätorter i vårt land som saknar hotelloch restaurangservice, så nog kan det vara berättigat med upplysningsskyltar för angivandet av dylik service. Det vore önskvärt, herr kommunikationsminister, att man tillämpade gällande föreskrifter något mera generöst än vad som nu sker och därmed även tillgodosåg en service som är i allra högsta grad berättigad. Det skulle inte innebära olyckliga konsekvenser från trafiksäkerhetssynpunkt om man såg litet mer generöst på den här ifrågavarande tillståndsgivningen.